STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerBirger Lahti ställde en liknande fråga till mig vid frågestunden i riksdagen för en månad sedan. Mitt svar till Birger Lahti i dag blir liknande det svar jag lämnade då: Northland Resources befinner sig för närvarande under rekonstruktion. Målsättningen med rekonstruktionen är att bolaget ska hitta finansiering för att kunna återuppta produktionen. Regeringen utgår från att bolaget gör sitt yttersta och hoppas att de ska lyckas med detta arbete.Regeringen har tidigare anslagit nästan 1,8 miljarder kronor för att förstärka vägen från Kaunisvaara till Svappavaara. Förstärkningen gör bland annat så att bolaget kan transportera sin malm från gruvan till kunderna. Hittills har nästan 700 miljoner kronor av medlen använts för att förstärka vägen.Landshövdingen i Norrbottens län har också tillsatt en grupp som går under namnet Pajalagruppen och som samlar viktiga aktörer i regionen. Pajalagruppen har en viktig uppgift och kommer bland annat att verka för att samhällets resurser används på bästa möjliga sätt med anledning av Northland Resources rekonstruktion, oavsett om det gäller arbetsmarknadsinsatser, nya förutsättningar för företagen eller kommunala utmaningar. Jag har löpande kontakt med landshövdingen för att ta del av gruppens arbete och slutsatser.

Herr talman! Jag tackar närings och innovationsministern för svaret. Det som gör mig bekymrad är att det inte finns något nytt i svaret. När jag frågar efter konkreta åtgärder hänvisar ministern till ett beslut som den gamla regeringen tog vad gäller vägen. Men man var ju tvungen att göra något, för vägen kördes sönder av tung trafik. Man hade alltså inte kunnat förbigå det. Vidare säger ministern att landshövdingen har tillsatt en grupp.Ministern hänvisar till rekonstruktionen. Ja, den pågår.

Jag förstår det, och jag inser att detta inte skulle vara någon guldgruva för LKAB. Men jag är övertygad om att med de samordningsvinster de har skulle de kunna drifta gruvan med mindre underskott än Northland.I ett inlägg till mina kolleger pekar ministern på hur statliga bolags styrelser ska sköta sig och att det finns en aktiebolagslag. Ja, det finns det. Men vem skulle ta strid om en styrelse tar beslutet att göra ett avtal med ett privat företag trots att man vet att det inte är någon guldgruva och att man inte kommer att göra några pengar på det? Det kanske är en bättre åtgärd än arbetsmarknadsåtgärder som bagarstugor i Pajala eller något annat. Vi vet att LKAB inte kommer att göra pengar på det, men vi skulle kunna ha ett ägardirektiv och ett avtal om att drifta gruvan - jag vet inte hur länge - och sedan får vi se vad som händer.Jag är övertygad om att viljan finns. Vi var inne på att vi har en progressiv regering, och jag hoppas verkligen att vi har det. Jag förstår att det skulle vara unikt att gå in och peta i hur ett bolag ska bete sig i detta läge, men inget går att jämföra med att vi har fått investerare att investera 8 miljarder i ett projekt i östra Norrbotten. Ju längre tiden går, desto svårare är det att starta upp gruvan igen. När den viktiga spetskompetensen försvinner blir det jättesvårt att starta igen.Ministern! Jag tror att det finns andra lösningar. Det räcker inte att bara följa utvecklingen. Det krävs åtgärder. Jag hoppas att vi är överens om att det vore bättre att pengarna kom från världsmarknaden än från arbetsmarknadsåtgärder.
Herr talman! Jag har varit i Pajala på inbjudan av den lokala fackklubben och talat med företagsledningen, kommunledningen och flera berörda parter om hur det ser ut där nu. Jag vill verkligen stryka under det Birger Lahti sade om att det är en stor sak, inte bara för Pajala utan för hela regionen. Det är skakande att se anläggningen stå tyst och öde när vi vet att det har investerats 8 miljarder kronor i en stor produktionsanläggning som i dag inte skapar värden utan står still.Detta berör hundratals människor direkt i produktionen men också i transportleden efteråt och människor runt omkring. Det påverkar bostadspriserna och inflyttning och utflyttning i kommunen. Det är alltså en stor sak om gruvan återuppstår eller om den fortsätter att stå still, och jag tar absolut inte lätt på denna fråga.Staten har gjort annat än väginvesteringen och Pajalagruppen. Under rekonstruktionen står vi för 30 miljoner kronor i lönegarantier. Men Northland Resources är ett privat företag som går igenom sin andra rekonstruktion på kort tid. Nu måste bolaget säkra de investeringar som kräva för an fortsatt verksamhet. Det är en stor utmaning för bolaget.Man kan vända på det och säga: Men kan inte LKAB lösa allting? Det var precis som vi talade om på näringsutskottet tidigare i dag. Nu var inte alla som lyssnar på den här debatten där, men LKAB har också stora utmaningar, såsom pressat världsmarknadspris. Världsmarknadspriserna på järnmalm har minskat med 45 procent bara i år, vilket pressar LKAB ordentligt. Förra veckan nådde priset på järnmalm den lägsta nivån sedan 2009.LKAB står inför stora och viktiga investeringar, både i ny gruvdrift och i samhällsomvandling i Kiruna och på andra ställen, för att klara samhällsomflyttningen. Det är stora investeringar som LKAB ska sköta eftersom de sköter gruvdriften.Finns det möjligheter till samverkan och synergier i detta läge? Det är en sådan sak som jag har undersökt och talat med LKAB om. Jag har frågat om det finns någonting man kan göra för att skapa ett större värde tillsammans med gruvnäringen i Norrbotten. LKAB säger ungefär att deras ambition är att öka sin produktion med de tre nya gruvorna.I dag säljer bolaget all malm de producerar. Men med de nya dagbrottsgruvorna kan de komma att ha ytterligare malm till försäljning 2016. Det är den kalkylen LKAB jobbar med. Den malmen skulle kunna säljas. Jag har förstått att Northland skulle vara intresserat av att höja produktionsvolymen och på så sätt kanske ha nytta av extramalmen för att kunna producera tillräckligt och minska kostnaderna i den totala verksamheten.Vi tittar på och diskuterar sådana möjligheter framöver. LKAB har sagt till mig att det är en möjlighet de kan vara intresserade av. Det kan även finnas andra synergier som kan göras. Men det vore fel att påstå någonting annat än att det privata bolaget Northland har en viktig uppgift att fixa den finansiering av investeringar som krävs för att starta upp gruvan igen.Det är där vi står i dag, och jag hoppas verkligen att bolaget lyckas med det. Om vi kan hitta synergieffekter på det sättet tror jag att LKAB är intresserat av att ta chansen.
Herr talman! Man önskar att det fanns ett handelsavtal där Northland kunde stämma marknaden för att den sänkte priset, men det finns det inte.Du antyder, Mikael Damberg, att jag skulle ha sagt att LKAB ska lösa allt, men jag håller med dig; de har utmaningar. De har hållit på så länge att det nu finns en stad som är i vägen. Men det är inte det jag säger. Jag säger att ägaren kan säga att LKAB ska träffa ett avtal så att Northland håller sig ovanför vattenytan medan de fixar det här. LKAB skulle kunna drifta gruvan och sälja malmen, och så skulle människorna ha sina jobb kvar.Jag säger inte att LKAB ska gå in med investeringspengar eller någonting, bara träffa ett avtal om att drifta och sälja malmen vidare så att Northland håller sig ovanför vattenytan. Det är vad jag är inne på, och det skulle gå att lösa med ägardirektiv till LKAB om att drifta.Såvitt jag förstår har det fattats ett beslut här i kammaren om en utredning om järnvägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Alla partier var överens om att den skulle utredas så fort som möjligt. Det hörs ingenting om det. Om det skulle vara någonting i görningen och man ser att det på sikt kommer att finnas en järnväg för gruvdriften och att man ska börja projektera för en järnväg är det klart att det skulle göra det lättare att få investerare till gruvan och driften igen.Det jag saknar är givetvis att man söker lösningar. Jag håller med om att det är Northlands sak att försöka lösa investeringen. De saknar pengar och har haft olyckliga förutsättningar när det gäller höga räntor och liknande. De bitarna kan jag. Det är ingen idé att jag går in på teknik här eller några detaljer om varför det har blivit så. Jag tror dock att om det här företaget går i konkurs och det dröjer länge innan det finns någon ny ägare blir det jättesvårt att starta igen.Jag vet att de som drabbas redan har sökt jobb. Några kanske går tillbaka till sina gamla arbetsgivare i Kiruna eller Malmberget. Konsekvensen om gruvan står länge blir att den blir jättesvår att starta igen. Hur länge står Pon Cat där och väntar med sin utrustning?

Som du var inne på nyss, Mikael Damberg, finns det också bieffekter som är ännu större.
Herr talman! Jag delar Birger Lahtis bild att tiden rinner iväg - det finns inte hur mycket tid som helst. Det gäller inte minst de privata investerare som ska bestämma sig för om de ska gå vidare eller inte. Tidsspannet är inte så stort. Jag bedömer att beslut måste fattas inom de närmaste veckorna om man ska välja att återstarta och om man har möjlighet att hitta en ekonomisk konstruktion som håller.Jag tror inte att det skulle underlätta för att få privata investerare att gå in om det finns en diskussion om huruvida LKAB ska göra det eller inte.

Investerarna verkar fortfarande tro på idén.Rekonstruktören har inte sagt att det inte kommer att gå. Rekonstruktören har att ta ställning till alla intressenters åsikter om detta och bevaka dem. Det finns intressenter som är beredda att investera och satsa. Det handlar om att se om de får tillräckligt mycket kapital för att sätta igång verksamheten igen. Jag hoppas det.Precis som Birger Lahti säger har många redan drabbats av att gruvan står still. En del kan, om det tar för lång tid, få helt andra jobb.

De stora förväntningar och den stora tillväxtidé som har funnits när det gäller bostadspriser, inflyttning och allting riskerar att brytas om gruvan inte kommer igång väldigt snart.Jag hoppas att vi delar samma engagemang och att vi gör vad vi kan för att se till att detta blir bra, för ingen tjänar på att gruvan blir stående. Den kan skapa stora värden för Sverige på exportmarknaderna men också för de människor som får sin utkomst från ett jobb i Pajala.Jag hoppas verkligen att det kommer att gå bra.

Herr talman! Jag hör vad ministern säger, och jag delar hans uppfattning vad gäller konsekvenserna av om gruvan står stilla. Men jag är ute efter att gruvan inte ska stå stilla.Ministern säger att LKAB står inför stora utmaningar. Jag vet det. Men gruvan skulle inte kosta LKAB någonting eftersom de kan sälja malmen. Jag vet att gruvan inte kan bli en pengamaskin, men LKAB kan drifta gruvan, kanske med lite underskott, och få synergieffekter.Vi pratar om att några kan få tillbaka sina jobb. Det kanske de får, men om gruvan stängs helt eller står stilla ett halvår kan det bli ett dråpslag för orten och östra Norrbotten. Det kommer inte att vara möjligt att öppna den igen.LKAB ställs inför utmaningar, men det är inget hinder för att de ska ta över. Människorna som kan jobbet finns där och kan fortsätta. Vi vet att detta inte ger några pengar till staten, tvärtom kommer det att kosta. Men stängningen kommer att kosta staten ändå. Vi kan inte låta dessa människor i östra Norrbotten stå utan hjälp när gruvan väl har stängts. Ministern nämnde själv allt som kommunen har gjort i fråga om investeringar och så vidare. Det blir stora utmaningar där också.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDen stora frågan är dock världsmarknadspriserna och gruvnäringens lönsamhet. Det är vad som till slut kommer att avgöra om investerarna ställer upp för bolaget, om de hittar en väg framåt eller inte.Staten kan göra vissa saker. Vi har ställt upp under denna tid. Vi har visat att vi är seriösa på investeringssidan och vägsidan. Vi har infört Pajalagruppen. Vi har ställt upp med lönegarantier för de anställda. Vi har fört diskussioner med LKAB. LKAB har sagt till mig att de ser möjligheter i framtiden, vissa synergier, som kan hjälpa verksamheten genom den överproduktion av järnmalm som LKAB kan komma att få 2016 när de nya gruvorna öppnas. Det kan faktiskt innebära en synergi som kan göra kalkylen något bättre för Northland. Det är en spännande utväg.Det är fråga om ett privat företag som står under rekonstruktion, och det måste finnas privata investerare för att gruvan ska öppna igen. Jag hoppas att den kommer att öppna, men jag kan inte se att staten kan förväntas ta över alla privata företag eller privata företag som går med underskott. Det är egentligen vad Birger Lahti säger mellan raderna, det vill säga att även om gruvan drivs med underskott ska staten gå in och ta över verksamheten. Så kan vi inte driva de statliga bolagen framöver. Vi måste vara varsamma om de statliga bolagen så att de får den styrka, kompetens och kraft som behövs för att göra framtidsinvesteringar så att gruvnäringen i Sverige fortsätter att stå stark. LKAB är fortfarande ett otroligt viktigt bolag för gruvnäringen i Sverige. Därför måste LKAB stå starkt även efter denna period.